Fru talman! Jag tror att detta i stor utsträckning är en symbolfråga för reservanterna. Jag är övertygad om att priserna på bostadsrätter drivs upp ytterligare om man inför inteckningsrätt, och det kan inte ligga i de bostadssökandes intressen. Vi har i Helsingforss innerstad redan i dag en mycket segregerad bostadsmarknad, och segregationen skulle bli ännu mer markant om man inför ett system med inteckningsrätt. Jag vill också peka på att 600 000 lägenheter i vårt land är bostadsrätter. Det systemet fungerar mycket bra. 400 000 av dem är folkrörelsekooperativa. Vi har 60 års erfarenhet av dagens lagstiftning. Även inom de privata bostadsrättsföreningarna är människorna nöjda med nuvarande system. Jag anser att detta är ett system som det är värt att slå vakt om. Man skall ha klart för sig att om man inför den föreslagna möjligheten till inteckning, då inför man bakvägen det som herr Strindberg var inne på, nämligen ägarlägenheter. Jag anser även att kooperationen är något som är värt att slå vakt om i detta sammanhang.
Fru talman! Jag har all respekt för kooperationen. Vad jag vill åstadkomma, fru talman, är att man på olika sätt skall få förfoga över och äga sin bostad. Det är ett gammalt moderat krav. Jag menar att vi tillgodoser bostadskonsumenternas, som det så fint heter, önskemål om ökad valfrihet i boendet om vi genomför detta. Jag konstaterar dessutom att Stig Gustafsson fortfarande är inkonsekvent — det finns inte några skäl att genomföra en inteckning, eftersom man redan nu har så god säkerhet, men inför man inteckningsrätt skulle priserna på bostadsmarknaden plötsligt stiga. Jag förstår uppriktigt sagt inte logiken i ett sådant resonemang.
Fru talman! Logiken är mycket enkel. Den innebär nämligen att om man inför ett inteckningsinstitut för bostadsrätter, då kommer man att kunna finansiera bostadsrätterna på ett annat sätt, och därvid drivs priserna upp — så enkelt är det. Det vill inte vi socialdemokrater medverka till.

Fru talman! I Sverige finns i dag omkring 50 000 stiftelser eller fonder med tillgångar på i runda tal 50 miljarder kronor. Dessa stiftelser eller fonder förvaltas under högst olika betingelser. Genomgående torde man kunna säga att en bättre och effektivare förvaltning med hjälp av professionella förvaltare skulle högst väsentligt kunna öka dessa stiftelsers kapitalbehållning och därmed deras möjlighet att utdela stipendier eller anslag för antingen vetenskapliga ändamål eller utbildning. Skattemyndigheterna har gjort vissa undersökningar och har då funnit att bara ca 9 500 av de 50 000 stiftelserna är kända av skattemyndigheterna. Det betyder att ca 40 000 stiftelser lever sitt eget liv. Stiftelsernas ändamål är ofta mycket bisarra. Grundtanken med den ursprungliga donationen var ofta att lämna hjälp då stat och kommun inte gjorde det. Bestämmelserna i de flesta stiftelser riktar sig till särskilt behövande, sjuka och handikappade. Men bland alla fonder och stiftelser med seriösa syften finns en hel del udda sådana. Det finnst.ex. en stiftelse för tvättstugebyggare i Norrland och en för främlingar i Karlstad ”som ej äga medel till återresan”. Ett annat exempel är en stiftelse som delar ut pengar för ”beklädnad åt fattiga, välartade folkskolebarn i Storkyrkoförsamlingen”. I Uppsala finns det en stiftelse där medlen skall användas till ”bidrag till mindre bemedlade barns lagning och underhåll av skodon samt till varma ylleunderkläder vid den kalla årstiden”. Det här är bara några exempel på udda stiftelser. Självfallet bör man se över dessa. Det är enligt min mening synnerligen angeläget att en ordentlig inventering görs av alla stiftelser som finns i Sverige och att det införs någon möjlighet att på ett mera effektivt sätt använda deras medel. Något slags generella möjligheter till permutation i vissa fall borde övervägas för en del stiftelser med föråldrat ändamål. Detta har behandlats i motion L207. I motion L238, som jag och några medmotionärer har väckt, har vi pekat på en metod, nämligen samförvaltning av mindre stiftelser för att dessa skall få större slagkraft. Med samförvaltning följer att man får en större förmögenhet att förvalta, vilket i sin tur innebär större möjligheter att planera placeringarna och utdelningspolitiken på längre sikt. Även hänsynen till kravet på låga förvaltningskostnader motiverar att stiftelserna förvaltas så rationellt som möjligt. I fråga om mindre stiftelser är alltså den mest ändamålsenliga vägen samförvaltning. Samförvaltning kan ske genom att ett flertal mindre stiftelser sammanläggs till en enda fond och de ingående stiftelserna formellt upplöses. Samförvaltning kan också ske utan att stiftelserna upplöses. En tänkbar lösning är då att en stiftelse med betydande kapital och tillgång till professionell kompetens ger basservice åt andra stiftelser, dvs. fungerar som en moderstiftelse. Kapitalet kan då placeras gemensamt. Förebilder till gemensam förvaltning av stiftelser där en moderstiftelse ger basservice åt andra stiftelser finns bl.a. i Förbundsrepubliken Tyskland. Där existerar sedan 1920 en stiftelse, Stifterverband fär die Deutsche Wissenschaft, som är en paraplyorganisation för ett stort antal olika stiftelser. Organisationen understödjer stiftelserna vid planering och genomförande av deras initiativ. Man sköter förvaltningen av stiftelserna mot en mindre avgift och vidtar olika åtgärder för att få ut större effekt av flera mindre stiftelser. Ett sätt som Stifterverband använder sig av är att sammanföra ett antal stiftelser till ett slags pool, naturligtvis helt frivilligt. Det kapital som dessa stiftelser förfogar över kan då placeras på ett bättre sätt. Utdelningen av forskningseller utbildningsstipendier kan naturligtvis trots detta skötas av varje stiftelse för sig, men var och en har mera pengar och professionellt stöd vid utdelandet av anslagen. Ofta gör också Stifterverband en forskningsplan för olika ändamål vilken kan vara flerårig. Det betyder att en stiftelse eller ett antal stiftelser förbinder sig att under en viss tid stödja ett eller flera projekt inom t.ex. den medicinska forskningen. På detta sätt kan alla de relativt små summor som finns i ett otal stiftelser komma till en riktig användning, en användning som ofta också bättre står i överensstämmelse med den ursprunglige donatorns önskemål. Fru talman! En sådan här lösning med gemensam förvaltning av stiftelser skulle kunna införas i Sverige. Det kan därvid behöva övervägas om en ändring möjligen bör göras av vissa bestämmelser som ibland begränsar den enskilda stiftelsens placeringsfrihet och/eller föreskriver viss angiven kapitalisering. Vi har redan i dag i Sverige en forskningsstiftelse med betydande kapital och tillgång till professionell ekonomisk kompetens som skulle kunna vara det organ där en samförvaltning av olika stiftelser skulle kunna ske. Den stiftelse jag tänker på är Riksbankens jubileumsfond, som ju också är riksdagens eget organ. Stiftelsen har genom sin anknytning till riksdagen en unik ställning som kontaktorgan mellan politiker och forskare. Riksbankens jubileumsfond har enligt sina stadgar till ändamål att främja och understödja vetenskaplig forskning som är anknuten till Sverige. Stadgarna anger bl.a. att verksamheten skall ges en betydade flexibilitet. Detta betyder i princip att inte något forskningsområde skall vara uteslutet från möjligheten att erhålla bidrag från fonden. Ett incitament till en gemensam förvaltning av stiftelser under ledning av en större stiftelse, en moderstiftelse, skulle kunna vara att vissa skattelättnader lämnades. En lösning som kan övervägas är att dessa stiftelser generellt frikallas från skattskyldighet för all slags inkomst. Det är då viktigt att en moderstiftelse i en med skattelättnader förenad gemensam förvaltning av stiftelser bör ha en offentligrättslig prägel. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond är en sådan stiftelse som har offentligrättslig prägel. Den har betydande kapital och tillgång till professionell kompetens. Jubileumsfonden har därför goda förutsättningar att kunna spela en samordnade roll vad gäller stiftelsers förvaltning. Även utskottet har den uppfattningen att stora fördelar står att vinna med en samförvaltning av stiftelser. Utskottet understryker också vikten av att en tidsenlig lagreglering kommer till stånd, främst när det gäller att effektivisera stiftelseväsendet. Den möjlighet till samförvaltning hos en moderstiftelse, som vi har tagit upp i vår motion, bör därför skyndsamt prövas av justitiedepartementet i dess fortsatta arbete med en ny lagstiftning om stiftelser, framhålls det i utskottets betänkande. Jag vill här bara understryka detta utskottets enhälliga uttalande och förutsätter att vi i riksdagen snart har att ta ställning till ett sådant förslag. Jag tror att den lösning som här skisserats skulle vara av särskilt stor betydelse för forskningen i Sverige. Det är ett oförsvarligt slöseri med resurser att låta större delen av de 50 miljarder som finns i olika stiftelser även fortsättningsvis få slumra, när det finns så stora behov på olika områden. Med detta sagt, fru talman, och med hänvisning till vad utskottet har uttalat om vikten av att utredningsarbetet sker snabbt samt att möjligheten till samförvaltning närmare utreds, har jag inget annat yrkande än utskottet.

Fru talman! Flyktinginvandringen till Sverige och andra länder är en återspegling av förhållanden och händelser i vår omvärld. Den ökande klyftan mellan rika och fattiga länder, ökningen av den orättvisa fördelningen av resurserna mellan olika länder, skapar ett växande antal sociala, ekonomiska och politiska krissituationer och väpnade konflikter. Människor tvingas fly undan förtryck, förföljelse och svåra lidanden som de utsätts för i sina hemländer. Man kan konstatera att flyktingproblemet i världen i dag är mycket stort och att det växer. Som också framgår av regeringens skrivelse om flyktingpolitiken har antalet asylsökande till Västeuropa ökat kraftigt under senare år. År 1983 anlände 80 000 asylsökande till Europa, år 1984 104 000 och år 1985 165 000. Flertalet asylsökande i Västeuropa kommer från utomeuropeiska länder, bl.a. från Mellanöstern och Sydvästasien. Man kan också konstatera att den allra största delen av flyktingbördan i dag bärs av fattiga och underutvecklade länder i tredje världen, medan de högt industrialiserade länderna i Europa anstränger sig för att bygga upp vattentäta murar omkring sig för att skydda sig mot det stora flyktingproblemet i världen. Också de svenska flyktingpolitiska ansträngningarna koncentreras på försök att stoppa flyktingtillströmningen till det egna landet. Det sker dels genom en mycket restriktiv tillämpning av utlänningslagstiftningen för de flyktingar som lyckas komma till den svenska gränsen, dels genom visumtvång, kontakter med och påtryckningar mot våra grannländer, varigenom man försöker blockera flyktingvägarna och göra det omöjligt för flyktingar att komma hit och söka politisk asyl. Det senaste exemplet på en sådan politik var när den tilltänkta flyktingkommissarien i FN Anders Thunborg slutförde sitt föga hedervärda uppdrag att genom överenskommelse med DDR stoppa nästan all flyktinginvandring som kom den vägen. Följderna av en sådan politik har blivit att utlänningslagens praktiska tillämpning numera strider mot lagens anda av humanism och generositet och inte sammanfaller med den allmänna rättsuppfattningen. Om denna politik tillåts fortsätta, kommer det att innebära att respekten för svensk lagstiftning urholkas ytterligare. Man kan inte å ena sidan underteckna internationella överenskommelser inom FN:s ram enligt vilka man förpliktar sig att ta emot alla som söker politisk asyl och att pröva deras ansökningar i generös anda, å andra sidan genom visumtvång och överenskommelser med sina grannländer stoppa dessa människors möjligheter att komma till våra gränser. En sådan politik kan man inte föra i längden, åtminstone inte med självrespekten i behåll. Vi från vpk är medvetna om att flyktingproblemet i världen inte kan lösas av enskilda länder separat. Därför anser vi att regeringen bör ta initiativ på statsministernivå till internationella överenskommelser som gör det möjligt för länderna i Europa att på ett organiserat sätt ta sin del av ansvaret för det stora flyktingproblemet i världen. Under tiden fram till dess skall man inte förhindra den spontana flyktinginvandringen. Vidare anser vpk att den spontana flyktinginvandringen inte bör sättas i motsatsställning till den organiserade överföringen av flyktingar. Det vore olyckligt om en ökad spontan flyktinginvandring resulterade i att man minskade den organiserade överföringen av flyktingar, vilket var fallet förra året, då flyktingkvoten utnyttjades bara till ca 50 26. Tvärtom anser vi, att när flyktingproblemen nu ökar borde vår medverkan till lösningar också återspeglas i en ökning av den s.k. flyktingkvoten. Den har varit oförändrad i ca tio år, den motsvarar inte längre det ökade behovet och den harmonierar inte längre med en generös och human flyktingpolitik. Framför allt bör man se till att den av riksdagen fastställda kvoten för den organiserade överföringen av flyktingar uppfylls — annars är riksdagsbesluten och motsvarande debatter här i kammaren helt meningslösa. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Fru talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 13 behandlas regeringens förslag om anslag på det invandringsoch flyktingpolitiska området för nästkommande budgetår. Dessutom behandlas åtta motioner som berör detta område. Endast en reservation har avlåtits i anslutning till betänkandet. Det finns alltså en mycket bred enighet bakom utskottets förslag, och det är naturligtvis ytterst värdefullt i en fråga som denna. Innan jag går in på reservationen vill jag kommentera betänkandet på två andra punkter. Det gäller dels handläggningstiderna vid prövning av asylärende, dels flyktingmottagandet i kommunerna. I tilläggsbudget I, som behandlades strax före jul, beviljades ytterligare medel för en permanent förstärkning av invandrarverkets organisation från den 1 januari i år. Syftet var just att förkorta handläggningstiderna, som har blivit alltför långa, beroende på den stora ökningen av antalet asylsökande i vårt land de senaste åren. Rekrytering av personal pågår, och de åtgärder som har satts in väntas snart få full effekt. Samtidigt har departementets utlänningsenhet fått förstärkning. Olika åtgärder för att förkorta tiderna vid polisutredningar i asylärenden har också vidtagits. Med de resurser som nu finns hos berörda myndigheter hoppas vi att handläggningstiderna blir acceptabla. Flyktingöverföringen till kommunerna inger viss oro, vilket också kommer till uttryck i utskottets betänkande. För närvarande vistas ca 3 000 personer vid invandrarverkets förläggningar. Flyktingarna får vistas där under väsentligt längre tid än som var tänkt från början. Det är alltså viktigt att vi så snart som möjligt kan erbjuda de asylsökande ett normalt boende, och stora ansträngningar görs också från invandrarverkets sida för att förmå kommunerna att öka sitt flyktingmottagande. Många kommuner ställer upp på ett fint sätt, men alla gör det inte. De kommuner som ställer sig utanför måste naturligtvis bearbetas mycket hårt av invandrarverket. Den nya ordningen för flyktingmottagning bygger på frivillighet från kommunernas sida. En grundförutsättning för att denna ordning skall fungera och flyktingarna inte skall bli hänvisade till att leva i förläggningar under långa tider är alltså att kommuner känner solidaritet med dem som söker skydd i vårt land och att kommunerna också känner ansvar för att de tas emot i det svenska samhället. Det är alltså nödvändigt att de ansvariga i kommunerna ser på flyktingmottagandet som en angelägenhet för hela landet snarare än som en angelägenhet för den egna kommunen. Vi hoppas att det skall växa fram en ökad förståelse för detta synsätt ute i kommunerna. Så till reservationen, där den organiserade överföringen av flyktingar behandlas. På en enda punkt har vpk en annan uppfattning än utskottets majoritet. Det gäller flyktingkvoten, som vpk föreslår skall höjas från nuvarande 1 250 till 3 000 personer. I övrigt står vpk helt bakom betänkandet. Flyktingkvoten behandlas på s. 7 i utskottsbetänkandet, och det framgår där mycket tydligt att det förs diskussioner om en höjning av kvoten. Flyktingkvoten fastställs varje år i samråd med FN:s flyktingkommissarie. Utöver den nuvarande kvoten på 1 250 personer har regeringen en beredskap, så att man kan överföra flyktingar när situationen kräver det. Nuvarande ordning ger således möjligheter till stor flexibilitet, och det är värt att understryka, tycker jag. I likhet med andra länder söker Sverige åstadkomma att asylsökande i första hand vänder sig till en representant för flyktingkommissarien. Enligt vår bedömning är en förstärkning av flyktingkommissariens resurser nödvändig, så att en större andel av de asylsökande kan förmedlas via FN:s flyktingkommissarie. Det krävs alltså en bättre regional organisation av flyktingkommissariens verksamhet. Om en sådan kan genomföras finns det alltså behov av att berörda länder ökar sina flyktingkvoter. Denna fråga har aktualiserats hos FN:s flyktingkommissarie. Det kan också nämnas att statsrådet Gradin helt nyligen besökte olika länder för att studera flyktingverksamheten och speciellt för att se hur FN:s flyktingkommissarie fungerar ute i olika länder. Det framgår också av utskottets betänkande. Slutklämmen i utskottets skrivning på den här punkten lyder så här: ”Frågan om en höjning av flyktingkvoten kan komma att aktualiseras om — Överläggningarna ger ett positivt resultat”. Då får utskottet återkomma i det här ärendet. Men jag vill understryka att diskussioner om en höjning pågår, och från utskottets sida ser vi positivt på detta. Men förutsättningen är att man kan bygga ut flyktingkommissariens verksamhet. Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Till Börje Nilsson vill jag framför allt säga två saker. Vi är inte alls eniga om den av regeringen förda flyktingpolitiken, även om det inte återspeglas i just det betänkande som behandlas i dag. Vi har faktiskt mycket kritiska synpunkter, framför allt när det gäller överenskommelsen med DDR, som hindrar flyktingarna att komma till våra gränser och söka politisk asyl. Vi anser att denna politik inte kan föras i längden. Man kan inte å ena sidan, genom internationella överenskommelser, förpliktiga sig att ta emot flyktingar och sådana som söker politisk asyl och generöst pröva deras ansökan och å andra sidan genom visumtvång och andra metoder beröva dem deras möjligheter att över huvud taget komma till våra gränser. Den Prot. 1985/86:105 politiken håller inte i längden. 2 april 1986 En annan sak som vi är kritiska emot är den s.k. flyktingkvoten. Det sägs att det finns en flexibilitet och att det finns beredskap att ta emot fler flyktingar än kvoten anger. Men det verkar som om den flexibiliteten tolkas i motsatt riktning. Den tolkas så att man i realiteten kan minska flyktingkvoten, vilket var ett faktum förra året. Då tog man emot drygt 600 flyktingar, medan flyktingkvoten var 1 250. Jag menar att det är viktigt att den av riksdagen fastställda flyktingkvoten skall uppfyllas.

Fru talman! Jag vill klargöra att det inte finns någon överenskommelse med Västtyskland i den här frågan. Syftet bakom diskussionerna med Västtyskland är att vi själva i Sverige skall avgöra vilka som skall komma hit. Det skall alltså inte enskilda resebolag göra. Det är andemeningen. Det är också viktigt att ställa det kravet att de som kommer, så långt det är möjligt, skall ha resedokument med sig. Det är rimliga krav som man måste ställa. När det sedan gäller flyktingpolitiken i stort är den oerhört generös. Invandringen har ökat påtagligt under de senaste åren, och antalet flyktingar uppgår till mellan 12 000 och 14 000 personer, vilket visar att vi har en generös flyktingpolitik. Flyktingkvoten ger möjlighet till flexibilitet — den kan vara lägre ett år och högre ett annat år. Det förs nu diskussioner om en ökning av den organiserade överföringen. Det vore bra om man kunde nå fram till en sådan ordning att de som önskar komma till Sverige vänder sig till FN:s flyktingkommissarie och att hitresan sker under organiserade former. Det är den ordning man bör eftersträva.
Fru talman! Det var inte Västtyskland överenskommelsen handlade om utan DDR. Det är med DDR man kommit överens om en kontroll av visum för flyktingar som kommer den vägen. Detta har resulterat i att all flyktingtillströmning till Sverige den vägen har stoppats effektivt. Vi har överlämnat till myndigheterna i DDR att sköta vår passkontroll, och det innebär i princip att man har täppt till den vägen för flyktingar att komma till Sverige och söka politisk asyl. Detta menar jag är i strid med Genéveöverenskommelsen som vi undertecknat. Syftet med ett visumtvång är väl att förhindra flyktingar att komma hit och söka politisk asyl. Något annat syfte har inte ett visumtvång. Det är uppenbart att man inte i längden kan föra en sådan här dubbelbottnad politik som å ena sidan vill gälla för att vara generös och human och å andra sidan stoppar förutsättningarna för flyktingar att få politisk asyl över huvud taget.
Fru talman! Vi har heller inte någon överenskommelse med DDR. Det föreligger ingen överenskommelse utan det är överläggningar som har ägt rum. Det är viktigt att framhålla att det är vi i detta land som bestämmer vilka som får komma hit och stanna. Det skall inte enskilda flygbolag göra. Det krav man ställer är att de så långt det är möjligt har resedokument med. Det är ett rimligt krav som ställs.

Fru talman! ”En flykting är en männsika som inte kan leva i sitt land. Han eller hon har bara ett behov — att finna ett ställe att vara på.” Så definierar FN:s avgående flyktingskommissarie Poul Hartling vad en flykting är. Våldet, krigen och det politiska förtrycket i världen tvingar oupphörligen människor världen över att lämna sina hem för att bli flyktingar — för att finna ett ställe att vara på. Antalet flyktingar är mycket svårbedömt, och uppgifterna varierar från 10 till 18 miljoner människor som befinner sig på flykt. En sannolik medelsiffra är ca 12 miljoner flyktingar. De allra flesta av dessa människor bor i flyktingläger alldeles intill den enda internationella gräns de någonsin överskridit. De flesta flyktingarna kommer från länder i tredje världen och finner också en fristad där, i ett grannland. I dessa länder kommer de också att stanna tills förhållandena i hemlandet blir sådana att de kan flytta hem igen. Sålunda är det de fattigaste länderna som drar det tyngsta lasset vad gäller flyktingarna. Förtryck och konflikter i världen kommer inte att upphöra inom överskådlig tid. Den vetskapen präglar den svenska lagstiftningen. Sett i ett historiskt och internationellt perspektiv rör sig förändringar i flyktingströmmarna om krusningar på ytan. Det är ett tillstånd vi vår leva med i Sverige så länge som en majoritet omhuldar humanitetens principer. Folkpartiet har, fru talman, ingen reservation i detta betänkande om invandringen, men däremot medverkar vi i fyra särskilda yttranden. I ett förslag har vi tillsammans med centern tagit upp handläggningstiden i tillståndsärenden. Under 1985 var tendensen till allt längre handläggningstider oroande och vållade stora bekymmer för de inblandade. Vi kan med glädje konstatera att tack vare att större resurser tillförts invandrarverket har handläggningstiderna kunnat förkortas, varför vi tror oss kunna konstatera att något behov av ytterligare resurser för närvarande inte finns. Däremot vill vi understryka att ”åldringstakten” i specialärenden är oroande och bör följas upp av regeringen. Vi vill därför vädja till regeringen att vidta åtgärder för att hålla balansen nere på en rimlig nivå, även när det gäller dessa ärenden. I det andra särskilda yttrandet har vi från folkpartiet tagit upp frågan om flyktingkvoten. I vår partimotion 519 har vi framhållit att ett generöst mottagande av asylsökande inte står i någon som helst motsats till en ökning av antalet kvotflyktingar. Kvotflyktingar är de flyktingar från flyktingläger vi erbjuder oss att ta emot i Sverige i de fall dessa inte kan stanna permanent i närheten av det land de flytt från. Överföring av kvotflyktingar minskar ej spontanflyktingström men. Mot bakgrund av det jämförelsevis låga flyktingtryck vi har, vår höga levnadsstandard och våra stora utrymmen anser vi att flyktingkvoten på sikt måste öka. Vi anser att utskottets uttalande när det gäller flyktingkvoten ligger i linje med den i motionen uttalade målsättningen och har därför inget särskilt yrkande på denna punkt. I det tredje särskilda yttrandet behandlas flyktingmottagningen i kommunerna. Det var många kommuner som under 1985 ställde upp solidariskt och tog emot sin kvot av antalet flyktingar. Men det finns fortfarande ett stort antal flyktingar som väntar på att få flytta ut till någon kommun från det uppsamlingsläger de lever i. Invandrarverket har gått ut med en vädjan till kommunerna att ställa upp. Det är angeläget att få så många kommuner som möjligt att ställa upp eller ta emot fler flyktingar. Kommunerna behöver också hjälp med tolkservice samt med behandling och rehabilitering av torterade flyktingar. De kommuner som ännu inte skrivit avtal eller tagit emot flyktingar kan också behöva resurser till experthjälp och planeringsstöd. Såsom utskottet framhållit är den hittillsvarande tendensen oroande. Vi förutsätter därför, som vi skrivit i det särskilda yttrandet nr 3, att om de särskilda medel som anslagits till kommunerna för uppbyggnad av resurser, kompetens m.m. inför flyktingmottagandet inte visar sig tillräckliga, regeringen snarast återkommer med förslag om ökade resurser för ändamålet. I det fjärde särskilda yttrandet har vi tillsammans med centern tagit upp problemet med barnen som kommer till Sverige som flyktingar. När flyktingarna kommer till Sverige utreds de vuxnas situation noggrant, medan de barn som är under 15 år inte blir föremål för utredning. Barnläkare, psykologer och andra kan vittna om att barnen ofta är i mycket dålig kondition, framför allt psykiskt. Fru talman! Eftersom denna fråga närmare kommer att behandlas senare av utskottet vill vi endast understryka vikten av att den utredning som pågår på uppdrag av socialstyrelsen om den psykiska och sociala situationen för barn och ungdomar som vistas på invandrarverkets förläggningar bedrivs skyndsamt. Fru talman! Jag har inga yrkanden att göra men vill ändå med mitt anförande understryka hur angeläget och viktigt vi anser att det är att regeringen följer de av oss upptagna frågorna och vidtar åtgärder där det behövs.

Fru talman! Tidpunkten för avlämnande av olika propositioner och riksdagens arbetsordning får ibland till följd att samma frågor kan komma att behandlas här i kammaren flera gånger inom loppet av ett par månader. Så sent som i december månad förra året behandlades de anslag som utgår över statsbudgeten för innevarande budgetår till flyktingmottagningen och handläggningen av asylärenden. Då behandlades de tilläggsanslag som föreslagits i Tilläggsbudget 1. När vi nu behandlar budgetpropositionens anslag och motionerna från allmänna motionstiden har det i sak inte skett så stora förändringar sedan vi senast debatterade de här frågorna här i kammaren. Vi redovisade från centerpartiets sida vid behandlingen i december i motioner och reservationer vår uppfattning när det gäller handläggningstider, flyktingmottagningen och utflyttningen till kommunerna. De argument och förslag som vi då framförde gäller i stort sett fortfarande. Vi har därför valt att tillsammans med folkpartiet redovisa våra ställningstaganden i några särskilda yttranden. När det gäller handläggningstiderna har det inträffat att vi fått ett minskat antal asylsökande. Det har naturligtvis lättat på trycket såväl hos polisen som hos invandrarverket. Men kvar hos verket finns en grupp äldre ärenden, s.k. specialärenden, av vilka en del så småningom hamnar hos regeringen. Den långa handläggningstiden för dessa ärenden är naturligtvis oroande. Jag ser att invandrarministern är närvarande i kammaren, och jag vill säga att vi vet ju vilken uppmärksamhet som ägnas alla de beslut om utvisningar som fattas efter väldigt lång tid. De som drabbas av ett utvisningsbeslut ger uttryck åt upprörda känslor, och även omgivningen reagerar. Därför tycker jag att detta är en av de viktigaste frågorna när det gäller att behålla förtroendet för invandrarpolitiken, dvs. att få ned handläggningstiderna. Om man inte lyckas med det uppstår den situationen att människor som vistats länge här i landet får möjlighet att med åberopande av detta skäl stanna kvar i Sverige. Så några ord om utflyttningen till kommunerna. Vi kan i historiskt perspektiv konstatera att man under 1985 var framgångsrik på detta område. Däremot är det betydligt trögare 1986. Invandrarverket har riktat flera uppmaningar till landets kommuner att öka mottagningen under 1986 och framför allt få i gång den utflyttning som kommunerna bundit sig för i avtal. Låt oss se tillbaka. Vi sade från centerpartiets sida i de motioner som vi väckte i höstas att den puckel som skapats under 1985 kommer det att bli väldigt svårt att få bort under första halvåret 1986, om vi har en oförändrad takt när det gäller antalet asylsökande. Det måste tyvärr konstateras att detta stämmer — det finns en puckel av människor som vistas i olika typer av förläggningar i landet. Många av dessa förläggningar är tillfälliga. Vi är ganska långt från det beslut som riksdagen fattade för ett par år sedan, att vistelsetiden på en förläggning skall vara fyra veckor. Det kommer i många fall att bli fråga om vistelsetider på mellan fem och sex månader. Detta är inte bra vare sig för dem som vistas i förläggningarna eller för statskassan, eftersom kostnaderna för förläggningsverksamheten är mycket stora. Det är mot den bakgrunden vi har fört fram vårt förslag, där vi säger att det vore bättre att vara mera positiv gentemot de kommuner som är litet tröga i detta hänseende. Det finns naturligtvis kommuner som har rent fysiska problem — det saknas bostäder t.ex. — och därför inte kan ta emot flyktingar. Men det finns också ett antal kommuner som anför vissa smärre skäl för att inte starta flyktingmottagning. Vi tror att om man vore beredd att ge litet extra stimulans åt de kommunerna och låta dem få experthjälp, planeringsstöd osv. skulle det gå att få i gång flyktingmottagningen snabbare. Det skulle inte leda till ökade kostnader för statskassan — snarare tvärtom — eftersom det innebär att vi kunde avveckla de tillfälliga förläggningarna något snabbare. I fråga om flyktingbarnen säger jag som Kenth Skårvik, att vi får återkomma till den frågan i samband med behandlingen av propositionen om förändringar i utlänningslagen. Vi kan bara konstatera att många människor har upprörts över hur barn hanterats i samband med flyktingmottagning, särskilt vid gränsen. Det finns verkligen anledning att se över hur den verksamheten bedrivits och vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta barnens situation framöver. Till sist, fru talman, några ord om flyktingkvoten. Det finns motionskrav om att denna skall ökas för kommande budgetår. Från centerpartiets sida har vi ingenting emot att öka flyktingkvoten, men det känns föga meningsfullt att öka den i dagsläget, när vi inte klarar av att fylla ens den kvot som ställts upp för innevarande budgetår. Vi tar fasta på det som står i betänkandet, att man nu skall försöka intensifiera samarbetet med FN:s flyktingkommissarie för att den vägen finna bättre samarbetsformer, så att det blir möjligt att ta emot fler flyktingar på kvoten. När det arbetet har fullföljts är vi på vår sida beredda att öka den summa som står uppsatt för innevarande budgetår. Men det förutsätter att vi har de kanaler som gör det meningsfullt att öka kvoten.

Fru talman! Antalet uppehållstillstånd för vuxna på flyktingeller flyktingliknande skäl uppgick förra året till 5 685. I denna siffra är också alla som kommit på flyktingkvoten inräknade. Det är en för många överraskande låg siffra med tanke på de dramatiserade skildringar som i olika sammanhang lämnats av flyktingströmmen till Sverige. Under efterkrigstiden har antalet beviljade uppehållstillstånd för dessa flyktingkategorier vissa år varit högre. Men drygt 5 000 är ingalunda någon nettoökning av antalet flyktingar för 1985. Under de senaste fem åren har i genomsnitt 1 000 personer per år emigrerat från Sverige till något sydamerikanskt land. Förra året återflyttade 365 personer på medel från statens invandrarverk, varav ca 140 barn. Detta framgår av regeringens skrivelse om flyktingpolitiken som avlämnades i mars detta år. Till en del andra länder än Latinamerika sker också en betydande återvandring av flyktingar. Det är en brist att regeringen inte redovisat också denna återvandring i sin skrivelse. Den betydande återvandringen sker trots de bristfälliga bestämmelser som finns och de otillräckliga insatser som görs för att medverka till den frivilliga återvandringen. I motion 1985/86:Sf505 tar socialdemokratiska motionärer upp en rad förslag om den framtida inriktningen och behovet av stödåtgärder till frivillig repatriering av flyktingar från Latinamerika. Jag uppskattar givetvis att utskottet känner stor sympati för motionens olika förslag till åtgärder. I utskottets utlåtande hänvisas till att de frågor vi motionärer tagit upp ”nyligen” behandlats av en arbetsgrupp inom regeringskansliet. Nyligen är knappast det mest välvalda ordet, eftersom det är två år sedan arbetsgruppen slutredovisade sitt arbete utan att något regeringsförslag framlagts i riksdagen. Utskottet avstyrker bifall till vår motion med hänvisning till den pågående beredningen inom regeringskansliet av frågan. Jag undrar när den pågående beredningen av frågan kan vara avslutad och när förslag kommer att föreläggas riksdagen. I motion 1985/86:Sf513 har jag tillsammans med andra s-ledamöter hemställt att riksdagen hos regeringen begär en prövning av möjligheten till en utökning av flyktingkvoten. Utskottet har erfarit att Sverige under det senaste året inlett samtal med flyktingkommissarien om förstärkt samarbete när det gäller överföring av flyktingar från hårt belastade första asylländer. Någon höjning av flyktingkvoten kan enligt utskottet komma att aktualiseras om nämnda överläggningar ger positivt resultat och utskottet finner nu inte anledning att förorda någon höjd kvot. Det är av intresse att få en närmare redovisning av dessa överläggningar och när ett ställningstagande kan göras till frågan om utökning av kvoten. Som redan påtalats, överfördes under kalenderåret 1985 endast 668 flyktingar till Sverige. Det är bara ungefär hälften av den beslutade flyktingkvoten. Att flyktingkvoten så kraftigt underskrids under ett år är ingen enstaka företeelse. Under 1984/85 överfördes 917 kvotflyktingar till Sverige trots att flyktingkvoten även under det budgetåret uppgick till 1 250. I regeringens skrivelse om flyktingpolitiken sägs att invandrarverket sett sig föranlett att senarelägga överföringen av kvoten av större grupper från läger. Det vore av intresse att veta till vilken tidpunkt denna senareläggning skall ske och vilka grupper som kommer att överföras. Statens invandrarverk har ansvaret för att den beslutade flyktingkvoten fylls. Från invandrarverkets sida har framförts att man haft alltför få sökande. Det måste i så fall bero på att informationen varit för dålig och att ansträngningarna att uppfylla kvoten genom uttagning av flyktingar varit otillräckliga. Det är viktigt att den beslutade flyktingkvoten verkligen utnyttjas. Om så inte sker, bör överskott som finns från tidigare år kunna utnyttjas under kommande år. Medel är avsatta för ändamålet, varför det inte borde vara svårt att genomföra en sådan ordning. Det är särskilt betänkligt att flyktingkvoten inte fylls med hänsyn till den kritik som från svensk sida riktats mot vissa andra länder för bristande ansvarstagande när det gäller fördelningen av ansvaret för flyktingarna. Regeringen och utskottet kan inte stillatigande låta denna urholkning av flyktingkvoten fortgå. I motion 518 hemställer jag och andra socialdemokratiska ledamöter att förstärkta åtgärder vidtas för att sprida flyktingmottagandet till alla delar av landet. I motionen påtalas speciellt den ojämna fördelningen av ansvaret som särskilt drabbar storstadsområdena. Fem län har förra året tagit emot färre flyktingar än som varit avtalat med invandrarverket. Övriga län har tagit emot fler flyktingar än vad som varit avtalat. Helsingforss län har fått en extra stor andel. Förra året var totala antalet mottagna i Helsingforss län 5 429 mot avtalade 2 019. Ytterligare information och stimulansåtgärder behövs för att uppnå en ökad spridning av flyktingmottagandet över hela landet. Om så inte sker, kommer liknande ojämn fördelning även att inträffa under innevarande år.

Fru talman! En generös flyktingpolitik förutsätter två saker: för det första att de spontanflyktingar som söker sig till vår gräns bemöts juridiskt korrekt och med mänsklig hänsyn, för det andra att vi utöver spontanflyktingarna tar emot ett antal kvotflyktingar som från flyktingläger får komma direkt till Sverige. Regeringens åtgärder den senaste tiden får generositeten att flagna när det gäller den svenska flyktingpolitiken. För det första har hindren ökat mot spontanflyktingarna, inte minst genom den så omtalade överenskommelsen med DDR men också genom det ökade talet om att det skall krävas resedokument och visum för de människor som spontant vill söka asyl vid Sveriges gräns. För det andra väcker det oro att regeringen ej har utnyttjat den av riksdagen anslagna flyktingkvoten under de senaste åren. År 1984 utnyttjades kvoten på 1 200 endast för 1 000 personer, och under kalenderåret 1985 utnyttjades endast hälften av de tillgängliga platserna. Detta faktum är anmärkningsvärt, så mycket mer som det ofta från regeringshåll talas om den ökade flyktingströmmen. Man föranleds kanske att tro att det betyder att behovet för flyktingar av att få en fristad i något land varit större just dessa år än tidigare och att vi därför skulle vara särskilt benägna att utnyttja vår flyktingkvot. Men så har tydligen icke skett, utan vi har tvärtom en starkt negativ utveckling. Debatten förvirras dessutom av att det förekommer ett antal missförstånd och att spontanflyktingar ofta förväxlas med kvotflyktingar. Därför är det något underligt när Börje Nilsson förefaller förespråka att spontanflyktingar helst skall ansöka om asyl från sitt hemland, alternativt söka hjälp hos UNHCR, innan de väljer att komma till Sveriges gräns. Det bygger på en missuppfattning. UNHCR:s mandat är inte att ta hand om människor som fortfarande befinner sig i sitt eget land. En flykting är enligt defintionen en människa som har flytt från sitt hemland, och flyktingskapet definieras genom att flyktingen söker asyl. Detta kan man icke göra från sitt hemland, inte ens från en svensk beskickning i hemlandet. Genom det här talet förefaller det som att man blandar ihop farliga turister som söker visum för korttidsbesök i Sverige med människor som vill ha politisk asyl därför att de flyr undan förföljelse, kanske med rädsla för sitt liv. Det är knappast ett rimligt krav att människor som söker politisk asyl måste uppvisa korrekta resedokument som vilken tvåveckorsturist som helst som sedan utan problem kan återvända. Det är juridiskt sett ganska nytt att införa viseringskrav för spontanflyktingar. Därför hyser jag en stark oro för den utveckling som har skett de senaste åren, framför allt utvecklingen av den organiserade flyktingöverföringen. Om regeringen och det socialdemokratiska partiet vill få trovärdighet för att man verkar för en generös flyktingpolitik, krävs det för det första att man avstår från att vidare tala om viseringstvång eller krav på resedokument för spontanflyktingar och för det andra att man fyller kvoten för flyktingar som överförs på organiserad väg. Dessutom bör man verka för en beredskap att öka kvoten på sikt. Det är fullständigt självklart när det befinner sig omkring 12 miljoner människor på flykt i världen att vi borde ha plats, inte bara för 1 200 organiserat överförda flyktingar, utan kanske t.o.m. några därutöver. Det är ett rimligt krav att inför framtiden söka öka kvoten. Jag skulle vilja få ett klarläggande från Börje Nilsson för det första vad gäller frågan om krav på resedokument för spontanflyktingar, för det andra vad gäller regeringens beredskap att uppfylla flyktingkvoten och på sikt också öka den.
Fru talman! Beträffande flyktingkvoten vill jag peka på att folkpartiet endast har ett särskilt yttrande och i stort har anslutit sig till utskottets resonemang och ställningstagande på denna punkt. Jag vill bara understryka att folkpartiet i utskottet gjort detta och att det även förs en diskussion om en utökning av flyktingkvoten. En utökning av denna utesluter naturligtvis inte en spontaninvandring. Dessa står inte i förhållande till varandra. Anledningen till att man inte uppfyllt kvoten kan vara att FN:s flyktingkommissaries resurser är bristfälliga. Det kan också bero på det antal som anmäler sig hos FN:s flyktingkommissarie och vilka som vill komma till Sverige. Men det är helt klart att målet är 1 250. Det förs alltså en diskussion om att öka kvoten. Man bör naturligtvis försöka uppfylla kvoten, det är ett önskemål från vår sida. Resedokumenten är naturligtvis inget villkor. Jag sade bara att det är önskvärt att sådana finns. Vi vet att det dock inte är möjligt i samtliga fall. Det kan dock inte vara acceptabelt att man river sönder eller på annat sätt förstör sina resedokument som har funnits från början vid avresan.
Fru talman! Folkpartiet i utskottet har anslutit sig till propositionen därför att det naturligtvis i nuläget är primärt viktigt att uppfylla kvoten. Eftersom kvoten inte förefaller kunna uppfyllas till mer än 50 90, är det oerhört väsentligt att vi gör detta som ett första steg innan flyktingkvoten kan ökas. Nästa år kommer vi i så fall att återkomma med krav på en ökning av kvoten. Vad gäller skälen till att det inte var möjligt att överföra fler än 668 flyktingar organiserat år 1985 hänvisar Börje Nilsson till UNHCR:s resurser. Det tycker jag i så fall skulle föranleda socialdemokraterna att ansluta sig till folkpartiets krav på ökade resurser till UNHCR. I så fall är det möjligt att en del av dessa resurser skulle kunna användas till att överföra några hundra flyktingar ytterligare. I och för sig tror jag dock inte att det är UNHCR:s resurser som har gjort att vi under några år inte har uppfyllt flyktingkvoten, utan det är naturligtvis möjligt att uppbringa några hundra flyktingar till som vill finna en fristad i Sverige. Det Börje Nilsson sade om uppfyllande av kvoten tar jag som ett löfte som bådar gott inför framtiden. Jag hoppas att det kommer att märkas ganska omedelbart. I frågan om visum eller pass tycker jag det är väsentligt att skilja på å ena sidan polisens behov av identitetshandlingar då sådana finns och å andra sidan kravet på visering för människor som vill söka sig till Sverige för att undgå politisk förföljelse. Jag skulle uppskatta om det kom en klar markering från socialdemokratiskt håll om att man inte har för avsikt att i framtiden gå vidare på den inslagna vägen, att kräva visering och resedokument innan flyktingen kommer till Sverige.

Fru talman! Att vi moderater i utskottet inte har kommit med några säryrkanden i detta betänkande beror inte på ointresse utan fastmer på att vi i utskottet egentligen är väldigt överens i de här frågorna. Vad göras kan i de nu aktuella frågorna är om inte redan gjort så ändå på väg att förverkligas. Detta framgår också av att endast en reservation har avgetts till utskottsbetänkandet. För övrigt föreligger endast några särskilda yttranden. Flera talare har här talat varmt för olika behjärtansvärda frågor, och jag skall ta upp några av dem. Minskade handläggningstider är en oerhört viktig fråga. Under utskottsbehandlingen har vi fått klart för oss att handläggningstiden i asylärenden för närvarande är i genomsnitt cirka tre månader. Detta är ett krav som framställs i en del av motionerna, och dessa är alltså tillgodosedda. Det beror främst på att vi har gjort gemensamma ansträngningar att verkligen göra förhållandena bättre genom de resursförstärkningar, med bl.a. tio tjänster för handläggning av asylärenden vid statens invandrarverk, som riksdagen tidigare har beslutat om. Vi skall hoppas att också besvärsärendena kan avgöras snabbare hos regeringen i fortsättningen. Prioriteringen av asylärenden som rör barn är ju också en mycket viktig fråga. Vi har också fått klart för oss att en sådan prioritering nu sker. Det är viktigt att fortsättningsvis uppmärksamma detta, liksom att vi speciellt ägnar oss åt flyktingbarnens situation. Det är naturligtvis en oerhört känslig fråga: Vad händer med barn i familjer som tvingas fly? Vi vet att uppmärksamheten nu är riktad mot även detta. Jag vågar säga att vi alla är besjälade av en önskan om ett så generöst och humant mottagande av flyktingar och invandrare som möjligt i våra kommuner och att vi på alla sätt skall motverka invandrarfientlighet. Detta har vi också gemensamt tagit ställning för genom att ge ökade medel till information och opinionsbildning. Vad gäller en eventuell förhöjning av flyktingkvoten, delar jag den uppfattning som tidigare har framförts, nämligen att vi i första hand måste se till att uppfylla den kvot som vi redan har satt på papperet. Att i dag, som vpk-reservationen gör, komma med ytterligare krav på papperet som vi inte förmår uppfylla är en ganska meningslös åtgärd. Men vi måste se till att fylla den kvot vi har, det tror jag likaså det råder stor enighet om. Jag vill också säga att det inte råder något motsatsförhållande mellan att uppfylla flyktingkvoten och att ta emot spontanflyktingar. Vi vet genom utskottsbehandlingen att det pågår samtal med FN:s flyktingkommissarie om att eventuellt höja kvoten, och vi anser i likhet med utskottsmajoriteten att vi skall avvakta de samtalen innan vi kräver några ytterligare åtgärder. Kommunernas benägenhet att ta emot flyktingar och invandrare är ett bekymmer, vilket vi också har uttryckt i betänkandet. Jag tror det är viktigt att vi alla, som representerar olika kommuner, i olika sammanhang verkligen påverkar kommunerna till ett ökat flyktingmottagande. Svårigheterna torde åtminstone i de flesta fall inte bero på för dåliga ekonomiska resurser, utan det är nog mer en fråga om information och opinionsbildning. Vi vet också att sådana åtgärder vidtagits av statens invandrarverk. Över huvud taget gäller beträffande de frågor som tagits upp i betänkandet att vi följer dem med stor uppmärksamhet. Vi kan sedan återkomma till olika punkter om vi finner att det vi hittills beslutat inte har avsedd effekt. Jag vill också säga att det kanske finns skäl att se över om den överenskommelse som träffats med DDR är förenlig med den rättsuppfattning som vi alla är besjälade av. Med de här orden ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Jag vill återkomma något till frågan om resedokument. Börje Nilsson säger att resedokument är önskvärda — inte nödvändiga. Självfallet är det så att alla som söker politisk asyl inte kan skaffa lagliga resedokument, men det är önskvärt att de har sådana. Samtidigt för man överläggningar med DDR som går ut på att om flyktingar inte har dessa resedokument får de inte komma till Sverige, dvs. en flykting som inte har någon visumstämpel från den svenska myndigheten på platsen i dennes hemland kan inte komma hit och söka politisk asyl. Min fråga är: Tror verkligen Börje Nilsson och utskottsmajoriteten att man kan lura någon med ett sådant ordklyveri vad gäller resedokument? Inser inte utskottsmajoriteten och regeringen att om man fortsätter med en sådan dubbelbottnad flyktingpolitik, då kommer det att urholka respekten för svensk lagstiftning?
Fru talman! Man har inte fört överläggningar med Östtyskland om resedokument. Vad man gjort är att klargöra vissa internationella regler som bör gälla på detta område. Det är vad man har gjort inför DDR — ingenting annat.

Fru talman! Runt om i vårt land är hundratusentals ungdomar på sin fritid sysselsatta med idrottseller föreningsaktiviteter — i studiecirklar, träningspass och tävlingar. Det är en verksamhet som har stort värde, och den förtjänar samhällets helhjärtade stöd och uppmuntran. Det råder enighet över partigränserna om att ungdomsföreningar måste tillförsäkras en viss grundtrygghet för sin verksamhet, en trygghet som inte nödvändigtvis måste mätas i ett visst antal miljoner kronor. Upplåtelse av lokaler och idrottsanläggningar, hjälp med gemensamma planeringsoch administrationsuppgifter, kommunal borgen för egna åtaganden, etc. kan vara värdefullt. I vilka former stödet i övrigt skall utgå, hur stort det skall vara i reda pengar och var det skall sättas in kan diskuteras, likaså vilket ansvar stat, landsting och kommuner skall ta på sig. Sedan några år tillbaka har statens ungdomsråd i uppdrag att se över reglerna för bidrag till ungdomsorganisationerna. Kulturutskottet hänvisade redan vid behandlingen av 1985 års budget, alltså för två år sedan, till att en översyn skulle göras, men något resultat har inte synts till. Två tidigare utredningar, Bidrag till folkrörelser samt Fritidspolitik och samhällsstöd , har slagit fast principen att statligt stöd bör ges till riksorganisationer, landstingsbidrag till regionala organisationer och kommunala bidrag till lokal verksamhet. I utredningarna pekar man bl.a. på svårigheten att kontrollera att bidragsnormerna uppfylls och på den omfattande byråkrati som krävs av både dem som söker och dem som administrerar statsbidragen till lokal verksamhet. Från moderat håll har vi med anledning av årets budgetproposition väckt motioner där vi drar konsekvenserna av de nämnda principerna och liksom tidigare förordar en renodling av bidragsgivningen. Kommunerna tillämpar i regel en bidragsordning med samma konstruktion som det lokala aktivitetsstöd som fördelas av staten genom statens ungdomsråd. Föreningarna har alltså att rekvirera bidrag från två olika håll, vilket innebär en onödig och tidskrävande pappershantering. Det förtjänar påpekas att endast 60 96 av föreningarna finner det mödan värt att rekvirera statsbidraget. Den effekt som en avveckling av statsbidraget till organisationernas lokala verksamhet skulle få måste sättas in i ett större sammanhang. De samlade kommunala utgifterna för fritidssektorn utgör 6 miljarder, varav 3,5 går till olika anläggningar, 900 miljoner utgör föreningsbidrag och 600 miljoner är administrationskostnader. De 94 miljoner som statsbidraget i dag utgör motsvarar ca 1/7 av kommunernas administrationskostnader för fritidssektorn. Kostnaderna för samtliga specialdestinerade statsbidrag till kommunerna utgör ca 65 miljarder. För kommunerna skulle det nu statliga lokala aktivitetsstödet innebära 1,3 Zoo om de skulle täcka det fullt ut. Den hätska kampanj som under valrörelsen fördes gentemot våra förslag framstår, milt uttryckt, som rätt omotiverad i ljuset av dessa sakförhållanden och regeringens senare framlagda förslag till statsbidragsindragningar. Ur anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgår stöd till ett stort antal organisationer, bl.a. föreningar anslutna till riksidrottsförbundet och politiska ungdomsorganisationer. Vi anser att regeringen bör ges i uppdrag att överlägga med Kommunförbundet, riksidrottsförbundet och övriga berörda om formerna för det allmännas stöd till ungdomsorganisationerna, så att ökad effektivitet och en riktigare ansvarsfördelning uppnås inom befintlig kostnadsram. Vid behov skall regeringen kunna återkomma till riksdagen med av överläggningarna föranledda förslag. I avvaktan på dem bör medel beräknas för den lokala ungdomsverksamheten endast för halva budgetåret. En höjning av anslaget enligt propositionen bör heller inte göras. I olika remissvar har organisationerna själva framhållit att det är önskvärt med en samordning av bidragen, eftersom bristen på överblick och splittrade kriterier och bedömningsgrunder gör det administrativa arbetet onödigt tungt. Slutsatsen blir, med ett direkt citat från den utredning som jag nyss nämnde, att ”specialdestinerade bidrag bör successivt avvecklas till förmån för generella.” Sedan detta konstaterats har år 1981 ytterligare ett specialdestinerat bidrag inrättats, nämligen bidraget till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna. Liksom föregående år vill vi moderater påpeka att ett sådant stöd är en kommunal angelägenhet, att vägas mot andra kommunala åtaganden. En bestämmelse för statligt ungdomsstöd som kritiserats från olika håll gäller de strikt uppdragna åldersgränserna. Inom kommunerna har dessa mjukats upp, och vi anser att också åldersgränserna för det centrala stödet bör kunna omprövas. Vi har liksom förra året föreslagit att gränsen dras vid 21 åristället för vid 25, och beräknar därvid en besparing på omkring 10 milj.kr. Av detta belopp vill vi föra tillbaka 2 miljoner att användas till en förstärkt ledarutbildning. Ett genomförande av de förslag som vi moderater redovisar i vår motion 318, och som framgår av våra reservationer till kulturutskottets betänkande 14, innebär en radikal nedskärning av statens ungdomsråds arbetsuppgifter. Tidigare låg anslagsfördelningen på skolöverstyrelsen, som handhar bidragen till studiecirkelverksamheten. Vi har föreslagit att ungdomsrådets återstående uppgifter återförs dit eller eventuellt också förs över till andra myndigheter, varvid ungdomsrådet bör kunna avvecklas. Fru talman! Jag vill alltså yrka bifall till reservationerna 2, 3, 7 och 8 till föreliggande betänkande.

Fru talman! Det är inget tvivel om att studentförbunden måste få bättre möjligheter att arbeta för sina medlemmars speciella intressen. Likaväl som man betraktar de många fackliga organisationerna som självklara inslag i vårt samhälle tycker vi att det är självklart att studenternas organisationer skall ha möjlighet att skapa goda betingelser för sina medlemmar. Studentförbunden skiljer sig från övriga intresseorganisationer bl.a. genom att de organiserar människor som under ett antal år måste leva på lånade pengar. Det borde vara ganska lätt att inse hur svårt det är för studentförbunden att genom ökade medlemsavgifter behålla en väl fungerande verksamhet. Folkpartiet har reserverat sig till förmån för en motion som visserligen inte är ny, men som är desto mera angelägen som problemet finns kvar och blir allt tydligare allteftersom de vuxenstuderandes andel ökar. 60 studenter av 100 är äldre än 25 år. Vi kan inte finna annat än att det måste vara helt galet att jämställa studentförbunden med ungdomsorganisationer i allmänhet. Fru talman! Ett enkelt sätt att hantera det statliga stödet vore att beräkna det på samma sätt som för kvinnoförbunden, som får bidrag för alla medlemmar över 15 år, och att föra över de pengar, som kommer i fråga, från utbildningsdepartementet till civildepartementet. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 5.

Fru talman! 1985 var Världsungdomsåret. Detta år skulle vara ett avstamp för att ytterligare stimulera och utveckla arbete bland ungdomen för solidaritetsinriktad verksamhet. Att överbrygga fördomar och motverka främlingskap mellan olika nationaliteter och länder är ett viktigt inslag i arbetet för att främja en värld i Prot. 1985/86:105 vänskap och fred. Och detta är ju ett stort mål, som särskilt bör engagera ungdomen. Vi har också många bevis för att så är fallet. Det är intressant att iaktta att intresset för internationellt kontaktarbete intresserar och fångar ungdomar i allt lägre åldrar. Över huvud är detta internationella engagemang oerhört viktigt och glädjande och ger hopp om en bättre värld i solidaritet och gemenskap över gränser. Den verksamhet bland ungdomar i Sverige som i ett tidigt skede inleddes för att förbereda och aktivera dem inför Världsungdomsåret var omfattande, och detta arbete ökade successivt. Det är ett variationsrikt och fint projektarbete som kommit i gång och som i stor utsträckning fortfarande pågår. En del projekt skall emellertid avslutas under innevarande år. Nu är det viktigt att nya insatser kommer till stånd och att verksamhet som är viktig i detta sammanhang kan förnyas och fortsätta. Från centerns sida har vi i en partimotion starkt poängterat detta. Det är, som vi ser det, oerhört viktigt att ta till vara det engagemang som inom ungdomsorganisationerna finns för internationella solidaritetsfrågor. Detta understryks med tyngd av vad som nu tornar upp sig på svensk och internationell himmel. För den verksamhet med projektarbete som pågått har det hittills gått att få tillfälliga bidrag från åtskilliga håll, som utskottets majoritet också säger. Men detta är ett osäkert tillstånd som inte möjliggör långsiktig planering. Därför måste samhället visa sin uppskattning och sin vilja genom att med ett kontinuerligt stöd skapa förutsättningar för planering och långsiktig verksamhet i denna riktning. Vi föreslår i reservation nr 1, som är en uppföljning av motionen, att 2 milj.kr. anslås för detta ändamål. I reservation nr 6 återkommer en fråga, som en del i denna kammare känner väl till sedan tidigare, nämligen bidrag till radioorganisationer. Enligt en planering i regeringen 1981/82 skulle tre organisationsgrupper få statligt stöd att införas under en treårsperiod, nämligen kvinnoorganisationer, radioorganisationer och miljöorganisationer. För kvinnoorganisationerna genomfördes reformen, till stort värde för deras viktiga verksamhet. När det gäller radioorganisationerna uttalade kulturutskottet i ett betänkande, 1982/83:26, att frågan om statsbidrag till dessa organisationer borde tas upp till prövning i regeringskansliet. Detta gav riksdagen också regeringen till känna. Tyvärr fullföljde inte regeringen denna riksdagens beställning. Nu återkommer denna fråga till riksdagen genom en motion av Gunnar Björk i Gävle. Det är en mycket viktig verksamhet som dessa organisationer bedriver, både servicemässigt och för utbildning. Det gäller också att ge sysselsättning och kontakt, inte minst för de många rörelsehindrade. Liksom 1982 finns det således nu starka skäl att göra radioorganisationerna statsbidragsberättigade. Utskottet erkänner att vissa radioorganisationer har det svårt ekonomiskt, dock utan att fullfölja konstaterandet med ett positivt ställningstagande. Detta är minst sagt ologiskt. Till sist, fru talman, vill jag understryka vad vi från centerns sida säger i det särskilda yttrandet, dvs. att ungdomsorganisationerna framöver bör få ett bidrag som i stort kompenserar de kostnadsökningar som tyvärr sker kontinuerligt. Detta är också tankegångar som framförs i en motion från centern. Med det sagda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Samhällets stöd till barnoch ungdomsorganisationerna har utomordentligt stor betydelse för den verksamhet som bedrivs runt om i landet bland barn och ungdomar. Man kan inte nog understryka betydelsen av många och starka ungdomsorganisationer i ett demokratiskt samhälle. Att få vara med, att få en uppgift och att känna att man behövs, det är kanske särskilt viktigt när man är ung. I Sverige har föreningslivet traditionellt sett spelat en stor roll för att ge ungdomar chansen att umgås, träna sig i ansvarstagande och demokrati och att lära sig hur samhället fungerar och hur man påverkar. Därför har kommuner, landsting och stat byggt upp ett stöd som starkt har bidragit till att det i dag finns en så bred verksamhet. Föreningarna har också fått arbeta mycket i motvind. Att konkurrera med ett kommersiellt nöjesutbud har blivit en mycket svår uppgift för många av dem. Detta tillsammans med att den socialt utsatta miljön i samhället har hårdnat ökar barnoch ungdomsorganisationernas betydelse. Det är därför viktigt att det stöd som samhället ger inte urholkas utan att barnoch ungdomsorganisationerna kan fortsätta att bedriva och utveckla en meningsfylld verksamhet. Regeringen föreslår att stödet till barnoch ungdomsorganisationerna skall förbättras på några punkter. Bl. a. föreslås en höjning av det lokala aktivitetsstödet med 1 kr., från 10 kr. till 11 kr. per sammankomst. Vidare föreslås fyra nya organisationer bli bidragsberättigade fr.o.m. 1986/87 och att bidragsbestämmelserna när det gäller handikappoch invandrarorganisationer förändras, vilket innebär en väsentlig höjning för de flesta invandraroch handikapporganisationer. Moderata samlingspartiet har i flera reservationer föreslagit ett minskat statligt stöd till ungdomsverksamheten. Moderaterna föreslår att statens ungdomsråd skall avvecklas, att det lokala aktivitetsstödet och feriebidraget skall avvecklas samt att den övre åldersgränsen sänks från 25 till 21 år för statligt bidrag till central verksamhet. Det är krav som vi känner igen från tidigare år. Varje år har riksdagen avslagit dessa förslag, och så föreslås att riksdagen även i dag skall göra. Förslaget om att avveckla statens ungdomsråd har utskottet alltsedan 1981 avstyrkt. För närvarande pågår en översyn av ungdomsrådets uppgifter. En sakkunnig som utbildningsdepartementet har tillsatt skall undersöka möjligheterna till samordning av arbetet med barnoch ungdomsfrågorna inom barnmiljörådet, brottsförebyggande rådet och ungdomsrådet. Även frågan om arbetet kan bedrivas effektivare, t.ex. genom att ansvaret samlas hos ett enda organ, skall undersökas. Den sakkunnige skall också undersöka om några av de uppgifter som i dag handläggs hos de tre organen kan föras över till skolöverstyrelsen eller socialstyrelsen. Det pågår alltså en översyn av statens ungdomsråds uppgifter och därför yrkar jag avslag på reservation 2. Att ta bort det statliga lokala aktivitetsstödet diskuterades livligt vid föregående års riksdagsbehandling. Regeringen föreslår nu att stödet skall ökas, vilket utskottet också ställt sig bakom. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 7, med samma motivering som vid föregående års behandling. Moderaterna föreslår också i år en avveckling av stödet till ungdomsorganisationernas ferieverksamhet. Inte heller här har några nya argument framkommit som visar att detta bidrag inte fyller sin funktion. Tvärtom når stödet till ferieverksamheten de ungdomar som inte har möjlighet att delta i en meningsfylld fritidsverksamhet under sina ferier, eftersom familjens ekonomi tvingar dem kvar på hemorten under semester och ledighet. Ca 100 000 barn och ungdomar deltar i barnoch ungdomsorganisationernas lägeroch friluftsverksamhet. Jag yrkar alltså avslag på reservation 8. Förslaget om en sänkning av den övre åldersgränsen från 25 till 21 år har även tidigare behandlats av riksdagen. För barnoch ungdomsorganisationer betyder det mycket att behålla ungdomarna i verksamheten upp till 25 års ålder. De äldre ungdomarna, de som fyllt 20 år och mer, är ledare men också förebilder för tonåringarna. Att ha litet äldre ungdomar med i verksamheten betyder också en viss stadga för verksamheten. Det är också viktigt att ha unga barnfamiljer med i föreningslivet. Jag yrkar avslag på reservationerna 3 och 4. I reservation 1 tas frågan upp om ett anslag på 2 milj.kr. till statens ungdomsråd för solidaritetsarbete inom ungdomsorganisationerna. Jag vill erinra om att statens ungdomsråd sedan 1982 bedriver en försöksverksamhet för och bland invandrarungdom. Syftet är bl.a. att skapa ett bra samarbete mellan svenska föreningar och invandrarföreningar och därmed skapa goda kontakter mellan invandrarungdom och svenska ungdomar. Projektet, som pågår, skall utvärderas och presenteras under sommaren 1987. För världsungdomsåret 1985 har regeringen anslagit 30 milj.kr. av arvsfondsmedel, som skall användas under en treårsperiod för särskilda utvecklingsoch försöksprojekt. Många av de projekt som nu pågår inriktas på solidaritetsarbete. SIDA ger även bidrag till informationsarbete i Sverige om u-länder. Bland de organisationer som får generella bidrag för informationsverksamhet är studieförbunden och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Från SIDA:s informationsanslag finns även möjlighet att ansöka om bidrag till olika projekt. Med hänvisning till att betydande medel redan avsatts för solidaritetsarbete yrkar jag avslag på reservation 1. Reservationerna 5 och 6 behandlar bidrag till studentförbund och radioorganisationer. Folkpartiet föreslår i reservation 5 att studentförbunden skall få möjlighet att söka bidrag på samma villkor som kvinnoförbunden. För närvarande erhåller tre studentorganisationer bidrag enligt förordningen om statsbidrag till ungdomsorganisationer. De organisationer som uppfyller villkoren för ungdomsstödet får ett mera fördelaktigt system än kvinnoorganisationerna. Utskottet har åren 1985 och 1986 avstyrkt förslag med samma syfte. Utskottet anser även nu att det inte finns tillräckliga skäl att bifalla förslaget. Därför yrkar jag avslag på reservation 5. Reservation 6 föreslår att frågan om statsbidrag till radioorganisationer åter prövas. Även den här frågan har vid två tillfällen diskuterats i utskottet. Vid riksmötet 1982/83 ansåg utskottet det angeläget att frågan om statsbidrag till dessa organisationer togs upp till prövning inom regeringskansliet. Detta gavs regeringen till känna. Efter prövning av frågan anmälde regeringen att man med hänsyn till det pressade ekonomiska läget inte fann det möjligt att föreslå nytt statsbidrag till radioorganisationerna. Även vid ytterligare ett tillfälle har förslaget avvisats. Med hänsyn till kravet på restriktivitet i frågan om ökade statliga utgifter yrkar jag därför avslag på reservation 6. Fru talman! Därmed har jag gått igenom de åtta reservationer som finns fogade till kulturutskottets betänkande nr 14. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Den sakliga redogörelse som Berit Oscarsson presenterat om de skilda ståndpunkter vi har inom moderaterna och det socialdemokratiska partiet skiljer sig mycket fördelaktigt från föregående års hätska debatt. Jag noterar med tillfredsställelse det dämpade tonläget. När det gäller översynen av statens ungdomsråd vill jag påpeka att det visat sig att vi inte alls är ute i ogjort väder. Översynen antyder att allt inte skulle vara så väl beställt med ungdomsrådet, och det är möjligt att våra ståndpunkter så småningom kommer att närma sig varandra beträffande statens ungdomsråd.
Fru talman! Jag kan hålla med Berit Oscarsson om att barnoch ungdomsorganisationerna fyller en viktig funktion, särskilt med tanke på konkurrensen från det som man populärt kallar för det kommersiella utbudet. Men jag vill inte tro att det är därför man är så njugg mot studentorganisationerna. De kan knappast vara utsatta för den konkurrensen. Berit Oscarsson säger att ett par studentförbund får bidrag därför att de uppfyller villkoren för ungdomsförbund och att dessa bidrag skulle vara förmånligare än de bidrag som de skulle få om de blev behandlade på samma sätt som kvinnoförbunden. Då vill jag säga att inget kan vara mera oförmånligt än att inte få några bidrag alls. Varför, Berit Oscarsson, behandlar man studentorganisationerna som ungdomsförbund, när man vet att de till övervägande delen består av vuxna människor?
Fru talman! Jag har haft tillfälle att ganska ingående studera en del av den verksamhet som har bedrivits inför och under ungdomsåret 1985, och jag måste säga att man blir storligen imponerad av det engagemang som ungdomarna, särskilt de yngre, har visat i det arbetet. Jag vill gärna erkänna, och det sade jag också tidigare, att det har utgått tillfälliga projektpengar, som också kommer att fortsätta att betalas under något år ytterligare. Men nu skall det ske, som det alltid heter numera, en utvärdering. I ett sådant stort fint projektarbete med en inriktning på internationell solidaritetsverksamhet är det väl inte särskilt angeläget att göra alltför restriktiva utvärderingar, utan det är, som jag ser det, verkligen anledning att se framåt. Vi kan aldrig avgränsa en sådan viktig verksamhet till ett visst antal år; det måste, menar jag, vara en mycket bestämd kontinuitet i det arbetet. Vi har föreslagit ett bidrag till ungdomsorganisationerna — vi har ansett att det i nuläget kan vara lämpligt med två miljoner. Det är att ge dem en garanti för framtidsinriktningen av den här viktiga verksamheten och möjlighet att inom sina organisationer bättre planera för dessa aktiviteter. Därutöver vill jag säga några ord beträffande radioorganisationerna. Jag tycker uppriktigt sagt inte att de skäl som statsrådet och regeringen har anfört för att inte bevilja dem statsbidrag är tillräckligt starka. Jag tycker — och det är väl en allmän uppfattning — att de gör oerhört fina insatser. Utbildningsmässigt, servicemässigt, kontaktmässigt och icke minst för handikappade människor betyder de mycket. Jag tycker verkligen att det finns anledning att våga satsa en del pengar också på att stödja radioorganisationerna.
Fru talman! Gunnel Liljegren välkomnade tonläget i debatten och uppskattade att vi inte för en hätsk debatt. Jag vill ändå säga att jag har samma åsikt i denna debatt som vid den debatt vi förde föregående år. De förslag som moderaterna lagt fram i år skulle nämligen innebära att barnoch ungdomsorganisationerna förlorade över 70 milj.kr. Det skulle innebära en stark försvagning av det stöd som de i dag har. Vi vet att dessa organisationer är beroende av samhällets stöd för att kunna arbeta och för att kunna utveckla sin fina verksamhet. Det finns i dag inga som helst överenskommelser om att kommunerna skall kompensera de medel som skulle försvinna vid en eventuell neddragning av det statliga bidraget. Det är tvärtom så, att om kommunerna vill stärka barnoch ungdomsorganisationerna ytterligare genom att höja det kommunala stödet hälsas det med tillfredsställelse av barnoch ungdomsorganisationerna. Låt mig sedan till Karl Boo säga att jag delar den oro som har framförts här i dag och som har framskymtat i det som Karl Boo har sagt när det gäller just stödet till barnoch ungdomsorganisationerna. Jag tror att vi har samma syn när det gäller oron för framtiden men också när det gäller betydelsen av att vi har starka barnoch ungdomsorganisationer. Vad vi ställer oss tveksamma till är att lägga på ytterligare projektbidrag — även Karl Boo sade i sitt inlägg att det finns en viss risk att verksamheten får en ryckighet om man måste lita till olika projektbidrag. Det bästa vi kan göra för barnoch ungdomsorganisationerna är att ge dem ett grundbidrag så att de kan planera och genomföra verksamheten på ett sätt som ligger i linje med den målsättning som de olika organisationerna har. Låt mig sedan när det gäller stödet till studentförbund och radioorganisationer säga att vi inte har något utökat ekonomiskt utrymme för att bifalla de krav som ställts. Jag vill också erinra om att demokratiberedningen föreslog en översyn av folkrörelsestödet som helhet. Jag väntar mig att det skall komma ett förslag från regeringen på den punkten.
Fru talman! Det enda jag vill vända mig mot i Berit Oscarssons senaste inlägg är att hon sade att det skulle bli ett bortfall på 70 miljoner för föreningarna om vårt förslag följdes. Kommunerna känner föreningarna, de vet var behoven finns. Det är ingalunda säkert att det blir fråga om något bortfall. Vad vi föreslår är en eventuell omfördelning, och vi har i år kompletterat vår hemställan med ett förslag om överläggningar mellan regeringen, Kommunförbundet och Riksidrottsförbundet rörande en samlad översyn av bidragsbestämmelserna, så att rätt instans bidrar på rätt ställe.

Fru talman! Jag har tillsammans med Barbro Sandberg väckt motionen om bidragen till studentförbunden och vill här något kommentera den frågan. Det är ju så, som vi redan hört, att bidragen till studentförbunden utgår som om studentförbunden vore ungdomsorganisationer. Som bekant är den övre åldersgränsen för att erhålla bidrag som ungdomsorganisation 25 år när det gäller medlemmarna. Vid landets högskolor var ca 164 000 studerande registrerade både 1983 och 1984. Av dessa var emellertid endast ca 67 000 under 25 år, vilket motsvarar ca 40 9 av samtliga studerande. Medelåldern bland de studerande var 29 år och medianåldern 26 år. Det här innebär ju att studentförbunden egentligen inte kan räknas som några specifika ungdomsorganisationer. Studentförbunden kan på det här sättet inte få anslag för alla sina medlemmar på grund av den övre åldersgränsen på 25 år. Det innebär naturligtvis ekonomiska svårigheter för studentförbunden. Risken är stor att de blir beroende av bidrag från annat håll, och det kan i sin tur ha viss negativ inverkan på deras demokratiska arbetssätt. Vi har därför i vår motion i stället föreslagit att bidrag till studentförbunden skall utgå enligt samma bestämmelser som gäller för kvinnoförbunden. Det innebär att statsbidrag kan utgå för medlemmar över 15 år och uppåt. När så många studerande är över 25 år och statsbidrag därmed inte kan utgå enligt nuvarande villkor, så kan de villkoren inte vara förmånligare än om statsbidrag skulle utgå enligt samma villkor som för kvinnoorganisationer. Då skulle alla kunna omfattas, oavsett åldersgräns. Anslagen borde då också utbetalas via civildepartementets budget och inte som nu från utbildningsdepartementets anslag till ungdomsorganisationer, där de rätteligen inte hör hemma. Utskottsmajoriteten har yrkat avslag på vår motion men utan att komma med någon egentlig argumentering eller motivering för sitt avslagsyrkande. Man hänvisar endast till att en liknande motion har lämnats vid tidigare riksmöte — men då av annan motionär. Vad utskottsmajoriteten omnämner både i det här betänkandet och i förra årets betänkande är att den utredning som låg till grund för bidragen till kvinnoorganisationerna inte berörde studentförbunden. Men detta kan ju inte vara tillräckliga skäl för att nu yrka avslag på vårt motionsyrkande om att studentförbunden skall kunna få bidrag på samma villkor som kvinnoförbunden. nellt kulturellt samarbete Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Vi har under veckorna före påsk haft ett ganska intensivt arbete i utrikesutskottet när det gällt biståndsbetänkandet. Då har naturligtvis också diskussionen om multilateralt kontra bilateralt bistånd kommit upp, och därvidlag finns ju olika uppfattningar. På vår sida är vi ofta relativt kritiska till att öka det multilaterala biståndet, dvs. det bistånd som går till internationella organisationer via FN:s olika underorgan. Vi anser att många gånger försvinner där medel som vi inte har någon kontroll över, att det är svårt att följa upp de biståndspolitiska mål som gäller för det svenska biståndet, osv. Men det finns naturligtvis multilaterala organisationer av olika slag. När vi diskuterar den stora biståndsbudgeten, rör vi oss ofta med mycket stora belopp. Vi anslår t.ex. stora summor till Världsbanksgruppen. Inom kort kommer det upp ett betänkande till behandling här i kammaren som gäller påfyllning av svenska pengar till Världsbankens verksamhet. Det rör sig om hundratals miljoner kronor. I den biståndsbudget som vi nu har slutbehandlat i utskottet och som kommer att debatteras här om ett par veckor har vi anslagit mycket stora belopp till sådana banker och andra internationella organ. Vi har nyligen haft en diskussion om Interamerikanska utvecklingsbanken, där Sverige har satsat 25 milj.kr. Den bankens verksamhet i Latinamerika kan verkligen diskuteras. Jag har velat säga det här, fru talman, för att ge en liten bakgrund till det mycket blygsamma belopp som vi har äskat, 5 milj.kr., till FN:s organisation för utveckling på kulturens och utbildningens område, UNESCO. Det avvisar man och säger att det räcker med det som har lagts dit. Den nedskärning som UNESCO har tvingats att göra, en 25-procentig nedskärning av detta viktiga multilaterala organs arbete, skall inte kompenseras av Sverige på minsta sätt. Även om 5 milj.kr. kanske inte är någon avgörande summa, är det ändå, som vi har uttryckt det i vår motion och i vår reservation, en markering av hur viktigt vi anser det här multilaterala organet vara. Vi kan alltså se en skillnad i fråga om regeringens bedömning och den borgerliga oppositionens bedöm ning av multilateralt bistånd. Det beror litet grand på vilket multilateralt organ det är. Att UNESCO har fått göra en så drastisk nedskärning beror på att organisationen har ådragit sig USA:s stora misshag för sin politik i tredje världens länder. UNESCO har fört en politik som inte har stämt med USA:s intressen. Därför har USA gått ut ur UNESCO och dragit tillbaka alla sina bidrag, ett rätt vanligt agerande från USA:s sida. Därför borde naturligtvis andra stater, också Sverige, gå in och åtminstone markera ett ökat stöd till denna viktiga organisation. Vi anser att det vore billigt. Därför har vi motionerat om dessa 5 miljoner, och därför har vi också reserverat oss i utskottsbetänkandet. Jag vill med de här orden, fru talman, yrka bifall till vår reservation.

Fru talman! Vi har att behandla anslag till internationellt kulturellt samarbete, avseende budgetpropositionens bil. 10 och kulturutskottets betänkande nr 15. Jag kommer i mitt anförande att beröra endast den del av utskottsbetänkandet som avser bidrag till Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO. I budgetpropositionen föreslår regeringen 21 820 000 kr. till kostnader för Sveriges medlemskap i UNESCO. Förslaget grundar sig på en beräkning av den svenska andelen i UNESCO:s budget, som 1985 fastställdes för en tvåårsperiod 1986—1987. Vpk har reserverat sig i utskottet för sin motion, som går ut på att Sverige nu skulle markera sin vilja och öka sin andel med 5 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit. Som motivering till sitt förslag hänvisar vpk till den situation UNESCO har hamnat i och till att USA har lämnat organisationen. Det bör nämnas att efter USA:s utträde har en allmän prioritering av arbetsprogrammet ägt rum. När frågan var aktuell här i riksdagen förra året anfördes från regeringens sida att bortfallet av det amerikanska medlemsbidraget inte bör kompenseras genom ökade bidrag från kvarvarande medlemsstater. De nordiska länderna är eniga om detta. Det bör nämnas att UNESCO:s organisation har kritiserats kraftigt och att de nordiska länderna har agerat gemensamt för att effektivisera organisationen och koncentrera programmet. Riktlinjer har dragits upp för att förbättra administrationen. De nordiska länderna har nu två representanter i styrelsen, och dessa kommer med all säkerhet att påverka UNESCO:s framtida utveckling och bidra till att ytterligare åtgärder vidtas i riktning mot att förbättra organisationen nu när Storbritannien aviserar sitt utträde. Det kan också nämnas att vissa förberedelser har vidtagits inför det brittiska uttåget. Det framgår av utskottets betänkande att SIDA har beslutat ge ökat stöd för medieverksamhet när det gäller u-länderna. Fru talman! Jag kan inte här börja jämföra principer när det gäller Världsbanksgruppen och Sveriges åtaganden. Det är ett principiellt ställningstagande som man har gjort när det gäller anslag till UNESCO:s verksamhet. Med det anförda yrkar jag bifall till regeringens förslag och utskottets hemställan samt avslag på reservationen och alla motioner.

Fru talman! Principer är just vad det kanske borde handla om när vi talar om de här frågorna. Det är litet olyckligt när man nu bryter ut det här lilla betänkandet och lägger det vid sidan om de andra stora biståndsfrågorna — och säger att det här kan vi inte jämföra. Men det är ju det vi måste göra. Detta är ju ett av Sveriges internationella åtaganden. Det ingår i vår biståndspolitik — multilateralt eller bilateralt. Därför kan vi inte bara säga att nu skall vi behandla det här lilla betänkandet och då kan vi inte tala om det andra.

Det finns många goda argument för att vi inte skall gå in med pengar, t.ex. att det strider mot våra biståndspolitiska mål. Men när det gäller att stötta denna organisation som är viktig för u-länderna i tredje världen, för att de skall kunna stå emot flödet av utifrån kommande kulturyttringar — förtryck på det kulturella planet, som är minst lika betydelsefullt som det ekonomiska förtrycket — då säger man bara att det inte finns någon anledning att gå in och markera att USA har lämnat den här organisationen i sticket. Varför inte ta upp en diskussion om varför USA har lämnat UNESCO i sticket, göra en markering, gärna tillsammans med de övriga nordiska länderna, och fylla på litet extra? Även om kanske de få miljoner som vi här talar om inte är avgörande, skulle det ändå vara en mycket viktig markering av vad Sverige anser i dessa frågor. Jag är medveten om att vi, som utskottets talesman sade, har protesterat och agerat på annat sätt.

Fru talman! Jag måste upplysningsvis säga att vi vet att ett land har lämnat och ett annat är på väg att lämna UNESCO. Det är beklagligt, det kan man verkligen säga. Flera länder hade förslag om nolltillväxt avseende bidrag till verksamhet, men Sverige och de övriga nordiska länderna hade förslag om 2,5 Ye realtillväxt.

Fru talman! Jag tror att det är väldigt svårt när en organisation måste skära ned 25 Yo av sin budget, som inte varit särskilt överväldigande. Som alltid i sådana sammanhang kommer kulturella områden i kläm i jämförelse med de ekonomiska insatserna. Jag tror inte att 25 20 nedskärning av en sådan organisations budget utan vidare innebär rationaliseringar så att man kan få en ökad effektivitet med samma insatser. Det är klart att så inte är fallet. Det är också medvetenhet om detta som gjort att USA lämnat organisationen. USA är intresserat av att snröpa UNESCO:s verksamhet, för den går emot USA:s intressen. Detta är det avgörande. Då måste vi på nytt konstatera hur lätt vi har att lägga ut hundratals miljoner av den knappa svenska biståndsbudgeten för ekonomiska mål och för svenska handelsintressen. Men när det gäller att stötta det kulturella arbetet och u-ländernas kulturella villkor, utbildning och utveckling på det andliga planet har vi inte råd att satsa 5 miljoner. Jag tycker det är ganska så bedrövligt att vi måste uppleva att Sverige inte kan vara med och hjälpa till att kompensera det bortfall som USA:s utträde, och så småningom Storbritanniens, inneburit.